Herr talman! Pär Granstedt har med hänvisning till SJ:s framtidsplaner för tågtrafiken söder om Stockholm frågat mig om regeringen är beredd att garantera att inte den planerade nya järnvägssträckningen Flemingsberg Järna leder till försämringar i Södertäljes försörjning med fjärrtågstrafik. Det har länge stått klart att spårkapaciteten i Stockholmsområdet behöver byggas ut för att klara både lokaloch fjärrtågstrafiken. En av regeringens första åtgärder efter regimskiftet 1982 var därför att ta initiativ till den omfattande spårutbyggnad som nu pågår i området. Enligt riksdagens fastlagda ramar för järnvägen är det SJ självt som bestämmer fjärrtågstrafikens utformning. Självfallet strävar SJ efter att göra trafiken så bra som möjligt för att få fler resenärer och därmed ett bättre resultat. Enligt vad jag har erfarit har SJ ännu inte fattat något beslut hur den nödvändiga fortsatta spårutbyggnaden söder om Flemingsberg skall ske. SJ har heller inte tagit ställning till var en ytterligare fjärrtågsstation bör byggas i regionen. Jag har därför ingen anledning att uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för kommunikationsministerns svar på min fråga. Tyvärr är inte svaret ägnat att framlocka några glädjerop i Södertälje. I och för sig förstår jag det dilemma som kommunikationsministern befinner sig i. Vi har ju haft anledning att diskutera postverket, där problemet är ungefär detsamma, dvs. att beslut inte fattas av kommunikationsministern utan av vederbörande verk. Samtidigt har jag litet svårt att acceptera att den här beslutsordningen skulle innebära något slags munkavle på kommunikationsministern eller andra politiker. Järnvägstrafikens utformning är ju faktiskt inte bara en fråga om att SJ skall få största möjliga lönsamhet utan också en fråga om grundläggande infrastruktur i landet. Det innebär att det sätt järnvägstrafiken utformas på har väldigt djupgående konsekvenser för de orter som berörs. Södertälje kommun är på många sätt en utmärkt kommun att bo i, men det är också en kommun med problem. Södertälje är en av de kommuner i Stockholms län som har störst arbetslöshet och dessutom ett mycket stort antal tomma lägenheter. Samtidigt har Södertälje stor potential bl.a. som ett kommunikationscentrum. Södertäljes styrka är att kommunen ligger vid stambanorna, har hamn och motorvägsförbindelser med övriga delar av landet. Skall Södertälje få en positiv utveckling i framtiden är det viktigt att det här utgångsläget inte undergrävs. Det är viktigt att inte t.ex. fjärrtågsförbindelserna försämras. Vi känner naturligtvis en betydande oro i samband med att SJ har ganska långtgående planer på att bygga en ny linje från Flemingsberg till Järna över Grödinge. Vi känner oro för att detta leder till att vi får en försämring av fjärrtågstrafiken. För Södertäljes vidkommande är det alltså mycket viktigt att man antingen garanterar en fjärrtågsförsörjning i Södertälje Södra som är likvärdig med den som vi har nu och som innebär att vi kan få del av SJ:s nya snabbtåg, eller också att man bygger om Järna station till en fjärrtågsstation som kan ta hela trafiken. Herr talman! Jag tycker att det inte vore orimligt för kommunikationsministern att redovisa något slags syn på om det här är en ambition som man skall försöka upprätthålla. Det kan inte heller vara likgiltigt för regeringen vad som händer med Södertäljes kommunikationer och med Södertäljes allmänna ekonomiska utveckling.

Herr talman! Det är riktigt, Pär Granstedt, att det inte är likgiltigt hur saker och ting handläggs och sköts inom SJ. Självfallet förefinns ett intresse även från min sida att följa SJ:s verksamhet och ta del av vilka funderingar och planer man har. Men nu är det ju så att SJ för närvarande tillsammans med olika berörda parter undersöker tänkbara lägen för exempelvis en ny fjärrtågsstation söder om Stockholm. Då har man sagt att Järna är ett alternativ och även pekat på de här sträckningarna. Jag kan hålla med Pär Granstedt om att Södertälje är ett viktigt område för SJ. Det är ett område där det är nödvändigt att ha en fungerande infrastruktur. Från Södertälje utgår ju också Eskilstunabanan, som innebär en viktig potentiell marknad för SJ. Detta betyder att även om det nu skulle vara så att det nya spåret dras utanför Södertälje och fjärrtågsstationen inte hamnar i Järna, så har SJ ett mycket starkt intresse av att behålla den goda fjärrtågsförbindelsen till och från denna region. Som Pär Granstedt säkerligen mycket väl förstår, kan vi från regeringens sida inte garantera en viss tågtrafik. Det gör vi heller inte i riksdagen, utan vi svarar för beslut om SJ:s inriktning. Det är SJ självt som har att bestämma om sina tidtabeller. I den mån det är möjligt skall jag naturligtvis från min sida försöka medverka till att man även fortsättningsvis skall betrakta Södertälje som en viktig del för SJ:s verksamhet.
Herr talman! Jag utgår naturligtvis från att kommunikationsministern med intresse följer vad SJ har för sig — någonting annat vore i och för sig förvånansvärt. Men det är också viktigt att regeringen känner en ambition att se till att SJ utvecklas på ett sätt som är förenligt med vidare samhällsintressen. Det är vad det handlar om i fallet Södertälje. Det kan alltså inte bara vara en fråga om vad som är marknadsmässigt intressant eller lönsammast för SJ. Detta kan i och för sig föra ganska långt, eftersom Södertälje är en inte så liten kommun och vi talar om ett ganska stort passagerarunderlag. Man måste se till att också de vidare samhällsekonomiska och näringspolitiska aspekterna kommer med i bilden. Jag förstår att vi givetvis inte kan få någon formell garanti från vare sig regeringen eller någon annan.

Slutsatsen av detta måste bli att antingen måste vi få om inte formella garantier så i alla fall en visshet om att man kommer att upprätthålla en hög ambitionsnivå på Södertälje Södra, eller också får man satsa på en fjärrtågsstation i Järna. Det är de alternativ som man har att spela med.

Herr talman! Nils Åsling har frågat mig om jag är beredd att närmare redogöra för SJ:s planer beträffande upprustning av järnvägslinjen Östersund-Storlien och medverka till att övriga aviserade och planerade organisationsförändringar får anstå till dess SJ kan prestera en totalplan för sin verksamhet i Jämtlands län. De senaste åren har allt fler resenärer tagit tåget till Västjämtland. Den fortsatt snabba utveckling som turismen förväntas få i området kommer att ställa ökade krav på SJ:s kapacitet. Jag anser det angeläget att SJ även i fortsättningen kan vara en stor transportör av turister till området. Enligt vad jag har erfarit avser SJ också att göra olika investeringar för att förbättra sin kapacitet. Den närmare takten i upprustningsarbetet beror på SJ:s möjligheter att förränta och finansiera olika projekt. Nils Åslings fråga om vissa organisationsförändringar har som bakgrund frågan om framtiden för järnvägsverkstaden i Östersund samt den planerade Som jag tidigare sagt här i kammaren ligger det inom SJ:s beslutsområde att bestämma om hur många verkstäder man behöver och var i landet dessa skall ligga. Det ligger också inom SJ:s beslutsområde att bestämma vilken service man skall erbjuda på stationerna. I regeringens förslag till riksdagen med riktlinjer för en ny järnvägspolitik ges SJ långsiktiga förutsättningar att leva upp till de ekonomiska krav som statsmakterna ställer upp. En förutsättning för att SJ skall kunna utvecklas som ett rationellt affärsföretag är emellertid att verket självt får bestämma om sin egen organisation. SJ har nyligen efter förhandlingar med personalorganisationerna och kontakter med berörda lokala och regionala organ fattat beslut om att minska sin verkstadskapacitet. Beslutet innebär att huvudverkstaden i Göteborg avvecklas men att verkstaden i Östersund behålls och utvecklas vidare. När det gäller avbemanning av vissa järnvägsstationer i Jämtland har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder. Det kan inte vara rimligt att statsmakterna förhindrar vardagsrationaliseringar på det lokala planet som görs för att trafiken skall bli attraktivare.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

Samtidigt har man beslutat om nedläggning av några stationer. Verkstaden i Östersund har dessutom varit föremål för diskussion. Nu är verkstaden räddad, och det är så långt ett betydelsefullt regionalpolitiskt beslut som SJ fattat. Även om kommunikationsministern försöker hålla en viss distans till SJ:s löpande verksamhet tar jag mig friheten att tacka kommunikationsministern för hans medverkan i arbetet för att rädda järnvägsverkstaden i Östersund. Kvar står emellertid en del andra frågor beträffande vinterns debatt om SJ:s roll i Jämtland — en del stationsnedläggningar och det investeringsprogram som man har talat om. Kommunikationsministern karakteriserar stationsnedläggningarna som vardagsrationaliseringar för att göra trafiken attraktivare. Det är ett något märkligt yttrande med tanke på att i varje fall någon av dessa stationsnedläggningar eller avbemanningar sker i områden där den jämtländska turistnäringen har vissa utvecklingsmöjligheter. När kommunikationsministern säger att SJ skall vara en stor transportör till Västjämtlands turistvärld även i framtiden betraktar jag det som ett viktigt programuttalande. Från SJ:s sida borde detta uttalande kombineras med en totalbild av hur turistnäringen i Västjämtland i framtiden kan komma att utvecklas. Låt mig ta upp exemplet med stationen i Nälden. Nälden är den närmaste kommunikationspunkten för stora rekreations områden inom Krokoms kommun — rekreationsområden som man bedömer kommer att få stor betydelse i framtiden. Den stationen avbemannas nu. Det är alltså större konsekvens och mera planmässighet i hanteringen av serviceuppgiften för turistnäringen som jag efterlyser med min interpellation. Jag har, som sagt, all förståelse för att kommunikationsministern håller en viss distans till SJ:s affärsmässiga och löpande verksamhet. Det är självfallet inte statsmakternas eller regeringens sak att ge sig in i och värdera SJ:s löpande verksamhet, men det är angeläget att man från regeringens sida har regionala och övergripande mål för SJ som kan vara vägledande för verksamheten. Jag vill här ta upp exemplet med inlandsbanan, som ju SJ gjorde stora ansträngningar för att lägga ned i 1970-talets början — ansträngningar som en företrädare till Curt Boström livligt stödde. Efter initiativ från centerpartiet blev det emellertid så småningom en majoritet här i kammaren för att se efter om man inte skulle kunna utnyttja inlandsbanan för bl.a. en ny giv på turisttrafikens område. Resultatet blev att inlandsbanan i dag lever. Dess liv är inte problemfritt, det skall erkännas — men Norrlands inland har ändå tillförts något positivt och nytt. Detta visar att man måste ha en övergripande målsättning, och gärna en regionalpolitisk målsättning, även för SJ:s del när det gäller affärsmässiga dispositioner. Det är denna helhetssyn som också måste prägla SJ:s investeringsplaner. Jag hoppas att jag — även om det sker med vissa svårigheter — kan tolka in i svaret att kommunikationsministern delar min uppfattning, när han säger att det är angeläget att SJ även i fortsättningen kan vara en stor transportör av turister till området. Detta förutsätter att de investeringsplaner man har talat om genomförs, och det förutsätter att man skaffar sig en helhetsbild av näringslivets utveckling i västra Jämtland.

Herr talman! Nils Åsling talar om minskad bemanning på vissa stationer i Jämtland. Ja, Nils Åsling, trafiken vid de stationer där det i dag är fråga om att dra in bemanning är ganska blygsam. Det är inte så att SJ har några planer på att dra in stationsuppehållen eller på att lägga ned vagnslasttrafiken. Vagnslasterna kommer fortfarande att expedieras, men pappershanteringen får skötas från en närbelägen station. SJ tar sedan alla nödvändiga kontakter med trafikanterna. Persontågen kommer även fortsättningsvis att stanna vid de här stationerna, men biljetterna får säljas av konduktören på tåget. Biljetter för mera långväga resor kan man beställa i förväg på en närbelägen station. Visst blir det en något försämrad service, men jag tycker ändå, Nils Åsling, att vi skall vara överens om att de negativa effekterna blir ganska begränsade. Som Nils Åsling mycket väl vet och också omnämnde har SJ ekonomiska krav på sin verksamhet. Nu försöker man att genomföra vad jag tillät mig att kalla vardagsrationaliseringar av sin verksamhet på det lokala planet, utan att eftersätta servicen — i varje fall utan att eftersätta den på något dramatiskt sätt. Detta tycker jag att vi skall låta SJ göra. Det kan inte vara rimligt att riksdagen skall fatta beslut i sådana frågor. SJ har regionalpolitisk betydelse, och om vi här i riksdagen av samhällsekonomiska skäl vill lägga restriktioner på SJ:s verksamhet, då har SJ enligt 1979 års trafikpolitiska beslut rätt att få särskild ersättning. Därmed kan företagsekonomisk effektivitet hos SJ förenas med samhällsekonomiska avvägningar, beroende på våra beslut och ställningstaganden här i riksdagen. Ett exempel är att vi betalar ut en ersättning på 1,3 miljarder kronor för att man skall kunna köra tåg på trafiksvaga banor. Just den trafiken har stor regionalpolitisk betydelse, och vi har här i riksdagen också varit överens om en sådan uppläggning. När det gäller inlandsbanan har vi i den proposition som riksdagen har att behandla sagt att vi bör avvakta de turistiska satsningar som påbörjades i fjol somras. Det är utan tvivel som Nils Åsling säger, nämligen att vi har haft en mycket snabb utveckling av turismen i Västjämtland. Jag konstaterar t.ex. att man för de närmaste åren för Åre-Duved-området planerar nästan en fördubbling av antalet bäddar. Detta avser man att genomföra inom en treårsperiod. Mätt i kronor skulle det röra sig om en investering i storleksordningen 300-400 milj.kr. Som jag sade i mitt svar är SJ redan i dag en mycket stor transportör av turister till området. Under budgetåret 1983/84 svarade stationerna Järpen, Undersåker, Åre, Duved, Enafors samt Storlien tillsammans för 25 milj.kr. i försäljning av färdbiljetter till och från området. Det är alltså enligt min mening fråga om mycket stora belopp. Jag finner det angeläget — det kan jag försäkra Nils Åsling — att SJ även i fortsättningen kommer att vara en stor transportör från och till området. Kapacitetsinvesteringar i SJ:s anläggningar kommer att behöva göras. Takten i SJ:s upprustningsprogram kommer givetvis att bli beroende av möjligheterna att finansiera satsningarna. Vårt nu aktuella förslag med förändring av de regler för avskrivning och avkastning som gäller för SJ kommer i det sammanhanget att ha betydelse. Vad beträffar spårupprustning vill jag säga att en upprustning av spårstandarden ingår i SJ:s investeringsplaner. Man är beredd att starta detta arbete 1986 88 för sträckan Nälden Undersåker. Medel finns avsatta för arbetet. Om det skulle bli så att vi har anledning att bevilja extra sysselsättningsmedel kan givetvis en tidigareläggning av investeringarna komma att ske. I SJ:s sysselsättningsbank finns även andra objekt som hänför sig till den här bandelen och som kan starta snabbt. Jag är således optimistisk och tror att SJ trots behovet av investeringar skall kunna leva upp till det som vi har diskuterat här och som vi tycks vara rörande eniga om när det gäller verksamheten i Jämtland.

Herr talman! Jag tycker det är värdefullt att kommunikationsministern också anger tidsplanen för den upprustning av bandelen Östersund-Storlien som skall ske liksom att kommunikationsministern säger — jag tar fasta på det — att han kan tänka sig att tilldela extra medel om det är motiverat av sysselsättningspolitiska skäl. Med hänsyn till den investeringsutveckling som pågår i Jämtland tror jag det blir motiverat att gå in med extra medel för att påskynda den nödvändiga upprustningen av järnvägen. Jag tackar också för erkännandet av turismens stora betydelse i Västjämtland. Turismen är där den näring som expanderar. Den lever i hög grad i symbios med SJ, och därför är det viktigt att man från SJ:s sida har en vision och en helhetssyn när det gäller turismens utveckling. Jag finner att vi har stöd av kommunikationsministern också i värderingen av turistnäringen. Jag hoppas att kommunikationsministerns inställning i det avseendet också kan vara SJ-ledningens. SJ har en stor regionalpolitisk betydelse. Jag åberopade som exempel den omvärdering av inlandsbanan som vi från kammarens sida gjorde i början av 1970-talet efter ett centerinitiativ. Sådana omvärderingar måste kammaren göra, och då får SJ:s kommersiella och affärsmässiga inriktning utformas därefter. Sammanfattningsvis vill jag säga, herr talman, att jag upplever kommunikationsministerns svar som positivt. SJ har en klar regionalpolitisk roll. Dess investeringsaktiviteter i Västjämtland måste ta hänsyn till den expansion som pågår inom turistnäringen. Jag är glad över att kommunikationsministern här har gett uttryck för detta. Av allt att döma kommer jag, herr talman, inte att ställa någon ytterligare fråga till kommunikationsminister Curt Boström under denna vårriksdag. Tillåt mig därför rent kollegialt tacka för en angenäm debatt på barrikaderna under år som gått, en angenäm kollegial samvaro och en utmärkt förnämlig debatt också med den nuvarande kommunikationsministern. Jag är tacksam för detta, och jag vill gärna önska Curt Boström all framgång som länschef i Norrbotten.

Herr talman! Rune Torwald har bett mig redogöra för vilka åtgärder jag är beredd att vidta som förhindrar att befogenheter centraliseras från postverkets regioner in till huvudkontoret samt att andra befogenheter centraliseras från de kvarvarande postkontoren till överordnat regionkontor. Det är riktigt, som Rune Torwald påpekar, att de flesta beslut om lokalanskaffningar sedan en tid fattas av postens huvudkontor. En anledning till det är att kostnaderna för nya lokaler har ökat kraftigt. Postens ledning har bedömt att det krävs en starkare styrning och prioritering av lokalfrågorna och har därför ändrat beslutsrätten. Den nya ordningen har enligt posten haft avsedd effekt. En samlad utvärdering av beslutsordningen kommer att göras inom kort. För övriga investeringar, t.ex. i maskiner och bilar, har den nu gällande beslutsfördelningen mellan regionerna och huvudkontoret inte inneburit någon centralisering. Jag anser nu liksom tidigare att den nya organisationen ger goda möjligheter till ökad delegering av beslutsbefogenheterna inom posten. Det finns också många exempel på att posten arbetar med den inriktningen. Samtidigt måste det givetvis finnas en tillfredsställande styrning både från huvudkontoret och från regionkontoren. I enlighet med riksdagens beslut om den nya organisationen för postverket, bör det vara postens sak att bestämma om vem som bör fatta olika beslut så länge det sker inom statsmakternas allmänna riktlinjer för postens verksamhet.

Herr talman! Traditionsenligt tackar jag inledningsvis för ett tyvärr lika traditionsenligt ganska magert svar. Det kan kanske synas en smula ofint att på detta sätt påtala ett av dess bättre ganska få misstag som kommunikationsminister Curt Boström gjort under sin tid som statsråd, nämligen att så okritiskt anamma det förslag till ny organisation, och därmed också centralisering av befogenheter, inom postverket som framlades 1983. Jag varnade redan våren 1983 för de effekter som nu är uppenbara för alla som är något initierade i dessa frågor. Innan jag går vidare i dagens debatt kanske jag skall passa på att gratulera till landshövdingeutnämningen i kommunikationsministerns hemlän Norrbotten. Dess värre har jag anledning tro att Curt Boström där kommer att få många påminnelser om det olyckliga i att ha medverkat till en centralisering av befogenheter inom postverket. Att alla reella befogenheter inom postverkets område i Norrbotten numera centraliserats till Luleå, i den mån de inte har förbehållits huvudkontoret i Stockholm, kommer att få olyckliga konsekvenser. Eftersom jag redan erfarit att kommunikationsministern är, lindrigt uttryckt, föga intresserad av att diskutera just dessa problem i sak väljer jag att vara ganska utförlig i mitt första inlägg för att åhörarna och läsarna av protokollet skall få en klar bild av situationen inom postverket. År 1976 beslutades det om en ny organisation för postverket, vilken medförde att man gav relativt goda befogenheter åt 59 s.k. postförvaltningsområden. De var i sin tur indelade i sju regioner, och dessa sju regioner hade samordnande och kontrollerande uppgifter. Dessutom hade de ett huvudsakligt ansvar för lokalanskaffning, för renovering av lokaler och för postföring. Denna organisation hade inte ens hunnit att få alla sina befattningshavare tillsatta innan postverket började att planera för en mer centraliserad befogenhetsordning inom verket. Man säger att man har tagit bort mellaninstansen, men befogenheterna på den nivån har man i stort sett centraliserat till huvudkontoret i Stockholm. De 59 förvaltningsområdena har reducerats till 25, och man använder benämningen regionkontor för att därmed lägga en dimma över den verkliga avsikten, nämligen en centralisering av befogenheten. Jag själv reserverade mig naturligtvis — liksom centerpartiet — mot detta beslut. Tyvärr var vi ensamma. Alla andra partier blev bländade av uttrycket regionkontor, och de trodde att det var fråga om en ökad delegering. Men så blev det inte i verkligheten. Tidigare fanns det en regional befogenhet att förhyra lokaler med upp till 1 500 m? yta. Men nu har befogenheten begränsats till att avse en hyresökning på 10 000 kr. om året, vilket ungefär motsvarar hyran för ett par bilplatser i ett garage. Ett par andra exempel som visar hur det har gått med denna ”delegering” är att det numera inte är möjligt att byta ut kassadisken vid ett medelstort lokalpostkontor eller att anskaffa en bandtransportör utan att ärendet underställs huvudkontoret i särskild ordning och med ökad administration och högre kostnader som följd. På denna punkt erkänner ju statsrådet. Det står följande i svaret: ”Det är riktigt, som Rune Torwald påpekar, att de flesta beslut om lokalanskaffningar sedan en tid fattas av postens huvudkontor.” Det är skönt att jag åtminstone på den punkten har fått ett rakt och korrekt svar. Jag varnade för detta redan våren 1983, och jag varnade på nytt hösten 1983. Nu visar verkligheten att jag hade rätt. Låt mig gå vidare. Jag uttryckte också farhågor för att personalen på de postkontor som inte blev regionkontor — och det var ju mer än hälften av de tidigare förvaltningsområdena — skulle berövas en hel del befogenheter, vilka skulle komma att överföras till regioncheferna. Även i detta fall har jag uppenbarligen blivit sannspådd. Låt mig citera en bitter postmästare, som inte längre har några egentliga befogenheter. Han skriver: ”För egen del har jag i dag inte särskilt mycket att ta till i fråga om befogenheter — dvs. rätt att besluta. Jag hart.ex. inget att säga till om i fråga om en enkel utsträckning av en lantbrevbäringslinje eller ökning av arbetstidsuttaget — om än aldrig så litet. Sådant sköts via handläggare och sektionschefer på närmaste regionkontor.” Det är en typisk centralisering och byråkratisering. Postmästaren antyder också att det kanske finns personer som tycker att det är skönt att slippa att behöva ta ansvar. Men desto mer frustrerande är det för en ambitiös lokal chef som vill tillse att hans organisation smidigt anpassas till behoven inom just hans område. Jag återkommer därför till det kategoriska löfte som uttalades av kommunikationsminister Curt Boström, att den nya organisationen absolut inte skulle leda till centralisering av befogenheter utan tvärtom till en ökad decentralisering. Låt mig nu ge en bild från ett annat område i landet, från min hemregion. Där skrev 60 administratörer, med arbetsledande befattningar på högre nivå —dvs.

Många av oss har med entusiasm och stora förväntningar aktivt deltagit i projektarbetet för genomförande av CRU i vår region. Det nu presenterade förslaget överensstämmer endast på ett fåtal punkter med det förslag som vi har varit med om att arbeta fram. Det kan konstateras att de tusentals arbetstimmar som vi har lagt ned har varit helt meningslösa. Motivation och arbetsglädje har försvunnit.” Med anledning av detta uttalande skrev regionchefen bl.a. följande till generaldirektören: ”Jag har den 2 april haft en informationsträff med administratörerna i regionen, där jag redogjorde för hur genomförandet är tänkt att ske och vilka utvecklingsinsatser som kommer att göras för administratörerna. Det välbesökta mötet visade stort intresse för genomförandeplanens innehåll och på olika sätt deklarerades en klar önskan att medverka till att vi får en bra organisation som är marknadsinriktad och resultatorienterad. Man ansåg emellertid att det målet skulle nås bättre genom det förslag som huvudprojektgruppen presenterade i fjol än genom den nu föreliggande genomförandeplanen.” Inom parentes sagt är denna genomförandeplan dikterad av huvudkontoret över regionchefens huvud. ”Oron för framtiden kom till uttryck på ett tydligt sätt trots de framlagda planerna på omfattande personalutvecklingsåtgärder. De synpunkter som hade uttalats vid mötet den 18 mars om förlorad motivation och bristande arbetsglädje upprepades med skärpa. Likaså efterlystes Din reaktion på det i ST-Postverkets skrivelse framförda kravet på ett personligt sammanträffande med Dig. Man konstaterade att framgången i den tänkta organisationen och verksamheten ju ytterst är beroende av den vilja och entusiasm medarbetarna känner inför uppgifterna.

Detta brev har gått ut för kännedom, så det är egentligen bara en redovisning av hur huvudkontoret har reagerat på regionchefens skrift den 4 april. ”Gd har godkänt planen och är vidare beredd att träffa de chefer och den administrativa personal som uttryckt önskemål om detta för närmare klarläggande av verksledningens intentioner i de aktuella frågorna. Ev. möte kan dock inte komma till stånd förrän tidigast i maj.” Är det inte fantastiskt! Här skriver huvuddelen av administratörerna och begär ett sammanträffande för att diskutera organisationen. Men generaldirektören fastställer organisationen och förklarar att han några veckor efteråt möjligen kan komma och prata med berörd personal. Det är verkligen att kasta jästen efter degen in i ugnen. I brevet står vidare: ”Målsättningen är att före den 20 juni ha klarat av samtalen med dessa administratörer. Därmed skulle sektorspostmästarna direkt efter semesterperioden kunna påbörja arbetet med organiserandet av sektorerna.” Detta är svårt för den oinvigde, och jag skall därför inte gå in på detaljerna. Låt mig bara konstatera att 1,5 år efter det att riksdagsbeslutet fattades om den nya organisationen av postverket vet de flesta anställda med administrativ kurs inte vad de skall syssla med när organisationen någon gång fram i höst blir klar. Tvärtom säger de flesta till mig: Vi vet inte vad vi skall göra. Ingenting fungerar. Allting bestäms från huvudkontoret. Våra befogenheter är i praktiken lika med noll och — vad värre är — vi vet inte ens vad vi skall göra i höst. Vi har inte vetat det under det sista halvåret. Vi har hankat oss fram från den ena dagen till den andra. Det vore intressant att höra om kommunikationsministern tycker att det är lämpligt av generaldirektören, när nästan en hel kår begär överläggningar för att diskutera ett framlagt förslag till organisation, att reagera på det sättet att han fastställer organisationen och lovar att senare i nåder komma och prata med berörd personal.

Fru talman! Jens Erikssons interpellation kommer att besvaras den 3 maj. Orsaken till uppskovet är sjukledighet.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den höga kvicksilverhalten i Gävleborgs läns sjöar. Länsstyrelsen i Gävleborgs län sammanställer sedan någon tid uppgifter om kvicksilversituationen i länets sjöar. Sammanställningen och utvärderingen av resultaten är ännu inte klar. Omkring 200 sjöar och andra vattenområden skall enligt länsstyrelsen omfattas av utredningen. Av de 140 sjöar som för tillfället ingår i materialet är cirka en fjärdedel så påverkade att de ligger över svartlistningsgränsen. Ca 100 ligger således under denna gräns. Under arbetets gång har några tyvärr missvisande uppgifter redovisats i massmedia. Även om situationen inte är så alarmerande som angetts i massmedia är den mycket allvarlig, och frågan om kvicksilver i miljön är förvisso en av de viktigaste miljöskyddsfrågorna. Det är utomordentligt angeläget att minska utsläppen av kvicksilver. Åtgärder för att begränsa de tidigare stora utsläppen av kvicksilver, bl.a. i Gävleborgs län, har främst sedan 1970-talet vidtagits i betydande omfattning. Jag förutsätter att berörda myndigheter i tillståndsoch tillsynsärenden enligt miljöskyddslagen föreskriver mycket långtgående åtgärder för att hindra utsläpp av kvicksilver. Kraven skärps nu beträffande bl.a. rökgasrening vid avfallsförbränning och i fråga om kvicksilverbatterier. Mycket är ännu okänt om hur kvicksilver förekommer och omsätts i miljön. Detta måste klarläggas bättre. I detta syfte beslutade forskningsnämnden vid naturvårdsverket i mars 1984 att prioritera en samordnad forskning om kvicksilver i samarbete med vissa berörda industribranscher. Detta projekt skall pågå i fyra år fram till 1989 med en budget på 1,2-1,8 milj.kr. per år. Målet är att beskriva och kvantifiera de kvicksilver — Nr 131 flöden i luft, mark och vatten som har störst betydelse för kvicksilveranrik Måndagen den ning i näringskedjorna.

Särskilda kalkningsinsatser inriktade på kvicksilverproblemet kommer att genomföras under nästa budgetår. Jag vill också erinra om de regler som gäller för konsumtion av fisk och om saluförbud för fisk m.m. från vissa vattenområden. Jag kommer att uppmärksamt följa utvecklingen och effekterna av de åtgärder jag här redovisat. Jag är också beredd att positivt pröva de förslag som myndigheternas bevakning av frågan kan ge anledning till.

Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. Kvicksilverproblemet är ett nationellt problem, därom är jordbruksministern och jag överens. Sedan är det ju så att vissa län är särskilt illa utsatta, i det här fallet Gävleborgs län. Jag skall inte diskutera massmedias sätt att framställa det här. Problemet är tillräckligt allvarligt, även om det inte är fullt så katastrofalt som massmedia meddelade för ett antal veckor sedan. Problemet har många orsaker. Jag tror att den höga kvicksilverhalten i fisken i länets sjöar beror på bl.a. massaindustriernas gamla försyndelser under 1950 och 1960-talet och kanske tidigare. Det ligger s.k. fiberbankar längs hela Gävleborgskusten. Vad som är intressant är på vilka vägar kvicksilvret har tagit sig in i sjöarna och sjösystemen. Detta bör man naturligtvis kartlägga. Orsaken till denna kvicksilverhalt i fisken är den ökade försurningen, som även har drabbat Gävleborgs län och den utfällning av kvicksilver som därigenom sker. Det där måste naturligtvis också kontrolleras litet bättre. Gävleborgs län har 3 000 sjöar, om jag inte har alldeles fel. 200 sjöar har undersökts, men jag tror inte att det är tillräckligt för att få en fullkomligt klar bild. Jag menar inte att alla 3 000 sjöarna skall undersökas, men jag tror att man måste öka antalet betydligt. Här handlar det om resurser. Länsstyrelserna är också utsatta för besparingskrav, men besparingarna får inte drivas så hårt att man raserar oersättliga naturvärden. Jag noterar att jordbruksministern i slutet av svaret sade: ”Jag kommer att uppmärksamt följa utvecklingen och effekterna av de åtgärder jag här redovisat. Jag är också beredd att positivt pröva de förslag som myndigheternas bevakning av frågan kan ge anledning till.” Jag tolkar jordbruksministerns uttalande så, att om t.ex. Gävleborgs län, som är ett illa utsatt län, begär ökade resurser, kommer jordbruksministern 107 att pröva denna begäran på ett positivt sätt och se till att Gävleborgs län får ökade resurser. Jag hoppas att jag tolkat uttalandet rätt.
Fru talman! Jag har redovisat det arbete som pågår, och jag har dragit slutsatsen att jag så småningom får ett resultat av arbetet. I de sammanhangen får man bedöma vilka ytterligare åtgärder som kan vara motiverade att vidta för att förstärka insatserna när det gäller att motverka de risker som vi är överens om finns.
Fru talman! Jag tackar för det. I detta sammanhang vill jag för det första säga att undersökningen av ett större antal sjöar i länet är viktig. För det andra vill jag säga att man genom kalkning delvis kan begränsa den försurning som pågår. Det är en åtgärd som snabbt kan vidtas. Men såvitt jag förstår är det viktigt att man inte bara kalkar länets sjöar utan att man även kalkar marken i länet, bådadera måste till. Detta för med sig betydande kostnader som länsstyrelsen inte kan bära ensam, och jag utgår från att också detta ingår i den positiva bedömning som jordbruksministern kommer att göra när frågan framöver blir aktuell.

Fru talman! John Andersson har med hänvisning till bl.a. regeringens proposition om kemikaliekontroll frågat mig om jag är beredd att ompröva frågan om ett pantsystem för miljöfarliga batterier. Stora delar av miljöskyddslagstiftningen bygger på att den som släpper ut föroreningar i miljön eller levererar miljöfarliga produkter själv skall vidta de åtgärder som krävs för att skydda miljön. Den principen, som bl.a. låg till grund för 1975 års riksdagsbeslut om återvinning och avfallshantering, gäller också tillverkare och importörer av batterier. I regeringens proposition om kemikaliekontrollen sägs att utsläppen av kvicksilver från batterier till luft och mark i en första etapp bör ha minskat med minst 75 26 senast år 1987 jämfört med utsläppsnivån 1984. Det ankommer på statens naturvårdsverk att kontrollera att tillräckliga åtgärder vidtas av tillverkare och importörer för att uppnå detta mål. Om målen för utsläppsminskningarna inte uppnås med nu redovisade åtgärder får — som jag redan framhållit i propositionen — frågan om ytterligare regleringar tas upp till ny behandling.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Den här frågan knyter direkt an till den förra frågan, som gällde de förhållanden som kommit i dagen i Gävleborg. Den här frågan är mer övergripande och handlar om huruvida man skall ha ett pantsystem eller inte för miljöfarliga batterier. Jordbruksutskottet och sedermera riksdagen riktade redan 1982 ett tillkännagivande till den borgerliga regeringen om att man ville få till stånd snara åtgärder för att komma till rätta med problemet att batterierna sprider giftiga tungmetaller. Det handlade hela tiden om batterier som hamnar i sopanläggningar. Frågan har därefter gått som en följetong både i utskott och i kammaren. Vi har både 1983 85 i betänkanden behandlat frågan om de här batterierna. Man måste säga att det har tagit mycket lång tid, och ingen kan väl i dag svara på frågan om man nu har funnit en lösning. Jordbruksministern själv tycks vara litet osäker när det gäller den här frågeställningen. Jordbruksministern säger att man, om de här målen inte uppnås, får ta upp frågan om ytterligare regleringar till behandling. Detta visar på en ganska stor osäkerhet när det gäller om de nu föreslagna åtgärderna kommer att leda till någon förbättring. Regeringen har vid flera tillfällen sagt att man vill driva en mycket kraftfull miljöpolitik. Detta tycker jag är bra, men litet smolk i bägaren måste det väl ändå vara att det vid voteringarna här i kammaren de senaste åren har varit moderaterna som har medverkat till att det här förslaget om ett pantsystem inte har kunnat införas. I naturvårdsverkets utredning säger man att det kan vara mycket svårt att nå en hög återtagningsgrad utan att införa den här panten. Då det gäller frågan om vem som skall stå för ansvaret och kostnaderna har jag ingen annan uppfattning än jordbruksministern. De som framställer varorna skall själva ta ansvar för att de kommer tillbaka. Men om man ser att detta inte görs tycker jag att det är legitimt att regeringen vidtar sådana åtgärder som att t.ex. införa ett pantsystem.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig, mot bakgrund av ett möte inom OECD i vilket en svensk strålskyddsexpert deltagit, om det är den svenska regeringens åsikt att de avbrutna dumpningarna av radioaktivt avfall i Atlanten skall återupptas och om så inte är fallet vilka åtgärder regeringen avser att vidta. Enligt regeringens uppfattning är dumpning inte någon acceptabel form för avfallsbehandling, varken när det gäller radioaktivt avfall eller andra typer av avfall. Den svenska lagstiftningen förbjuder alla former av dumpning av avfall inom svenskt territorialvatten eller från svenska fartyg inom andra områden. Den svenska regeringen har inte ändrat åsikt härvidlag och anser därför självfallet att de för närvarande avbrutna dumpningarna av radioaktivt avfall inte bör återupptas. Denna mening kommer regeringen även fortsättningsvis att hävda såväl inom OECD som inom Londonkonventionen där ett gemensamt nordiskt förslag om upphörande av dumpning av radioaktivt avfall skall behandlas i höst.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det här mötet i Paris inom OECD-NEA har ju väckt en del uppmärksamhet, liksom det ställningstagande Sveriges representant där har gjort. Jag tycker att det var ett ganska rakt besked av jordbruksministern, att Sveriges hållning är oförändrad, men ändå finns det en del frågeställningar som är litet oklara. Om en svensk tjänsteman från SSI, statens strålskyddsinstitut, åker ut på ett sådant här uppdrag, uppenbarligen utan att det dessförinnan har varit speciellt många diskussioner eller överläggningar här hemma, och sedan intar ståndpunkt på ett ganska uppseendeväckande sätt i den här frågan, väcker det naturligtvis oro. En sak som är litet konstig är att Ragnar Boge i det brev han skrivit till skilda departement inom regeringen skiljer på vetenskaplig och politisk bedömning. Vad menas med detta? Som det har refererats i svenska tidningar kan vi enligt Boge godta dumpningar från strikt vetenskaplig synpunkt, men inte från politisk synpunkt. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande av vilken skillnaden är. Antingen är dumpning någonting som vi anser vara farligt och som inte skall få förekomma — och då skall det vara vetenskapligt bevisat att det finns skäl för den ståndpunkten — eller också är det fråga om motsatsen. Som jag ser det kan man inte göra någon skillnad mellan vetenskaplig och politisk bedömning i det här fallet. Jag skulle som sagt gärna vilja veta litet mera om vad som avses med detta. I brevet till bl.a. jordbruksdepartementet talar Boge alltså om att det från strikt vetenskaplig synpunkt inte finns någonting som talar emot fortsatt dumpning. Då vill jag fråga: Vilken prövning har man inom svenska institutioner och inom departementet gjort med anledning av påståendet att dumpning skulle vara ofarlig? Vad har en prövning i så fall gett för resultat, eftersom representanten för strålskyddsinstitutet kan gå ut och säga att det finns vetenskaplig täckning för att fortsätta att dumpa? Han har ju intagit den ståndpunkten, vilket jag tycker är allvarligt. Slutligen vill jag ställa ytterligare en följdfråga med anledning av att internationella ställningstaganden uppenbarligen har baserats på vetenskapliga bedömningar. Har dessa bedömningar prövats av institutioner och myndigheter här i Sverige, utöver den prövning som gjorts av Ragnar Boge inför mötet i Paris?
Fru talman! Låt mig svara att personen i fråga har haft att som expert, kallad av OECD, uttala sig från vetenskaplig utgångspunkt beträffande ett antal klart avgränsade frågor, fastställda av OECD. Det finns även andra vetenskapliga aspekter att lägga på frågan om dumpning. Den helhetssyn som ligger till grund för vår bedömning av dumpning förändras inte av att vederbörande expert när det gäller dessa klart avgränsade frågor har ansett sig från vetenskaplig utgångspunkt kunna leverera dessa svar. Det är så man måste se det. Det är alltså klart avgränsade frågor han har svarat på, och detta förändrar icke den helhetsbedömning av frågan som vi måste göra.
Fru talman! Men om man skall pröva om dumpningen skall få fortsätta eller inte — det var ju detta mötet i NEA handlade om — måste det väl vara fråga om en helhetsbedömning. Sveriges representant, som denne expert väl ändå måste uppfattas som, har alltså vid detta möte gått med på skrivningar som bygger på ståndpunkten att det är acceptabelt att fortsätta med dumpningarna. Det som är anmärkningsvärt är att Danmark som enda land har protesterat kraftigt och reserverat sig mot beslutet. Norge var inte representerat. Men Sveriges representant ställde sig bakom skrivningarna om att fortsatt dumpning är tillrådlig. Då måste han väl ha gjort en helhetsbedömning? Det är ju inte fråga om någon detalj. Jag tycker att den svenska expertens uppträdande är mycket konstigt och att det finns oklarheter här som måste redas ut.
Fru talman! Det är ändå så att frågorna har ställts av OECD. Som jag markerade var det klart avgränsade frågor. Vi kan inte i ett sådant här fall ålägga en vetenskapsman att komma fram till en slutsats som vi från politiska utgångspunkter finner önskvärd. Vetenskapsmannen måste få göra sin vetenskapliga bedömning av det som formulerats i de klart avgränsade frågor som OECD har rest. Det ändrar emellertid inte ett ögonblick den politiska bedömning vi har att göra när vi kan lägga samman svaren på samtliga de frågor som är avgörande i sammanhanget. Vi har genom en samlad bedömning kommit fram till den slutsats som jag har redovisat som regeringens ståndpunkt i den här frågan.
Fru talman! Den enda slutsats jag kan dra av detta, som jag tycker, ganska klara besked från jordbruksministern är att ställningstagandet i Paris av tjänstemannen, experten eller vad man vill kalla honom för, från strålskyddsinstitutet inte på något sätt kommer att påverka Sveriges ställningstaganden i dessa frågor i fortsättningen, utan att uttalandet är någonting som han får stå för personligen. Men det är fortfarande ändå så, att det här har väckt uppmärksamhet, eftersom vederbörande betraktas som svensk representant. Han var inte där som något slags privatperson, självständig enskild forskare eller någonting sådant, utan han är ju anställd av statens strålskyddsinstitut, vår högsta bevakande myndighet. Detta tycker jag är ganska anmärkningsvärt.
Fru talman! Oswald Söderqvists slutsats om den ståndpunkt som regeringen kommer att inta i fortsättningen är riktig. Vederbörande har icke varit politisk representant för Sverige. Han har varit en av OECD tillkallad expert, och han har på grundval av sina vetenskapliga bedömningar i ett antal avgränsade frågor kommit till en slutsats som han har redovisat i detta sammanhang.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att säkerställa naturvårdsinsatser med minst oförändrad ambitionsnivå trots att AMS-medel nu inte ställs till förfogande för naturvården i samma utsträckning som tidigare. Betydande markarealer har under årens lopp skyddats genom olika former av naturvårdsförordnanden, t.ex. som nationalparker och naturreservat. För att syftet med sådana förordnanden skall kunna uppnås krävs i många fall betydande insatser vad gäller vård och förvaltning. Medel härför anvisas över anslaget Vård av naturreservat m.m. på jordbrukshuvudtiteln. Från detta anslag kan medel utgå även för landskapsvårdande åtgärder, liksom för kostnader knutna till vissa vandringsleder i fjällvärlden. Anslaget uppgår för innevarande budgetår till ca 30,5 milj.kr. Nästa budgetår ökas anslaget med ca 1,6 milj.kr. Viktiga naturvårdsinsatser har vidare gjorts genom arbetsmarknadsåtgärder, främst beredskapsarbeten. Under de senaste åren har en omfördelning skett mellan de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Denna omfördelning har lett till att anslagen till beredskapsarbeten har minskat, bl.a. till förmån för rekryteringsstöd och ungdomslag. T årets budgetproposition har jag aviserat att en särskild översyn bör göras av naturvårdsförvaltningens organisation och funktion. Med anledning av omläggningen avseende fördelningen av AMS-medel har statens naturvårdsverk nyligen hos regeringen hemställt att översynen av naturvårdsförvaltningen också får omfatta finansieringsfrågorna. Jag avser inom kort att föreslå regeringen att besluta om direktiv för en översyn av naturvårdsförvaltningen. Jag kan av förklarliga skäl inte nu närmare gå in på direktivens innehåll, men jag vill framhålla att översynsarbetet, som bör bedrivas skyndsamt, bör leda till ett från naturvårdssynpunkt så rationellt och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser som möjligt. När det gäller de omedelbara problem som kan uppstå på grund av förändrad tillgång på medel för beredskapsarbeten på naturvårdens område utgår jag från att naturvårdsverket och berörda länsorgan gemensamt söker finna ändamålsenliga lösningar.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag säga att svaret är mycket nedslående. Det är helt klart att den omorientering av användningen av AMS-medel som har skett innebär ett hårt slag för naturvården i Sverige. I verkligheten är det ju så att en mycket stor del av den statligt finansierade naturvården i vårt land sedan länge har bekostats av AMS-medel. Man hart.o.m. motiverat de relativt låga anslagen till naturvårdsverket och länsstyrelserna för vård av naturreservat och liknande med att denna verksamhet i huvudsak eller i varje fall till mycket stor del bedrivs inom ramen för AMS verksamhet. När man nu plötsligt i ett slag sopar bort den tunga del av naturvården som AMS insatserna har varit innebär det — om man inte kompenserar bortfallet genom andra insatser — att statens insatser för naturvård här i landet kraftigt skärs ned. Jag vill ställa följande fråga: Är detta en medveten politik från den svenska regeringens sida? Den omorientering som går ut på att man vill satsa på andra typer av projekt än beredskapsarbeten kan säkert vara motiverad av arbetsmarknadsmässiga skäl. Jag vill inte gå in på den debatten. Men konsekvensen, att den svenska staten radikalt sänker sin ambitionsnivå när det gäller naturvård i Sverige — är den medveten? Eller har vissa intressen som finns i regeringen, och som jag utgår från att jordbruksministern är den ledande företrädaren för, inte kunnat hävdas tillräckligt kraftfullt, varför man stillatigande har fått finna sig i en sådan här kraftig reducering av en viktig del av den svenska miljöpolitiken? Jag har frågat vad regeringen är beredd att göra för att säkerställa naturvårdsinsatser med minst oförändrad ambitionsnivå. Tydligen, det är det intrycket man får av svaret, är man inte beredd att göra någonting -—i varje fall inom någorlunda överskådlig tid. Naturvårdsverket har gått in till regeringen och bett att den översyn av naturvårdsförvaltningen som skall ske också skall gälla finansieringsfrågorna. Huruvida så blir fallet har naturvårdsverket inte fått besked om, och det får inte jag besked om här i kammaren heller. Jordbruksministern kan ”av förklarliga skäl inte nu närmare gå in på direktivens innehåll”, säger han. Jag förväntar mig inte, fru talman, att jordbruksministern här skall läsa upp direktiv som ännu inte är fastställda av regeringen. Däremot kan jag inte se något hinder att jordbruksministern klargör om önskemålet att få ta upp finansieringsfrågorna i utredningsarbetet kommer att tillfredsställas eller inte. Det vore i så fall inte första gången som ett statsråd på förhand talar om saker och ting som kommer att stå i kommande utredningsdirektiv. Varför går det inte på detta område när det går på andra områden? Det brukar ha ett samband med hur angelägen statsrådet är att få fram en viss politisk profilering. Jordbruksministern säger att utredningsarbetet ”bör bedrivas skyndsamt”, och det är bra. Han säger vidare att det ”bör leda till ett från naturvårdssynpunkt så rationellt och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser som möjligt”, och det är naturligtvis också bra. Jag skulle vilja säga: Fattas annat! Nyckelfrågan är hur stora resurser som kommer att vara tillgängliga. Regeringen har skurit ned de tillgängliga resurserna för naturvårdsinsatser på ett radikalt sätt, och regeringen har skapat en helt ny ekonomisk situation när det gäller naturvårdsarbete här i landet. Frågan är om detta skall bli något bestående eller om man är beredd att vidta åtgärder, så att man kan återställa statens resurser för naturvårdsinsatser till den nivå som har gällt tidigare. Huruvida dessa frågor får tas upp i utredningsarbetet får vi alltså inget som helst besked om. Just det är trots allt det viktiga. När det gäller den akuta situationen kommer väl det som ändå måste vara den verkliga kallduschen för alla naturvänner här i landet. Beträffande den kortsiktiga situationen utgår jordbruksministern från att ”naturvårdsverket och berörda länsorgan gemensamt söker finna ändamålsenliga lösningar”. Det är egentligen ett fantastiskt uttalande. Här har man med ett penndrag tagit bort en mycket stor del av det ekonomiska underlaget för att bedriva naturvårdsarbete här i landet. Sedan säger man till de berörda myndigheterna: Var så goda, försök nu att finna ändamålsenliga lösningar! Jag tror inte att vare sig naturvårdsverket eller länsmyndigheterna kan konsten att trolla med knäna. Om man tar bort resurserna för naturvårdsinsatser, blir den enda följden naturligtvis att naturvården kommer att försummas. Vill man att naturvårdsinsatserna skall bibehållas på en ambitionsnivå jämförbar med den som vi haft hittills, måste man också se till att det finns resurser. Jag vill gärna ge jordbruksministern en ny chans att ge besked om regeringen kommer att försöka göra någonting, så att det inte blir en katastrof för svensk naturvård. Eller tänker regeringen låta situationen utvecklas på det oroande sätt som vi i dag kan iaktta?

Fru talman! Kostnaderna för underhåll av naturreservat och nationalparker har till stor del täckts genom beredskapsarbeten. I samband med minskningen av anslaget har naturvården drabbats hårt. Från folkpartiets sida har vi hävdat att anslagen i naturvårdsverkets budget är otillräckliga. Det ligger en stor risk i att bygga upp underhållet av nationalparker och naturreservat på tillfälliga anslag, i detta fall i AMS budget. Jordbruksministern kunde ha sagt litet mera om framtiden och om hur underhållet skall skötas. Det är naturligtvis inte acceptabelt att låta naturreservat m.m. förbuskas och växa igen. Om det under för lång tid får brista i underhåll, blir det svårt att återställa naturreservaten i det skick de bör vara. Det är mycket olyckligt att den överföringspost som vi har hävdat bör finnas mellan domänfonden och naturvårdsfonden har tagits bort av regeringen. Vi anser att den posten borde ha varit 15 milj.kr. i årets budget. Överföringsposten är visserligen avsedd att täcka kostnader för markförvärv och markbyte, men på det sättet kan det i ett långsiktigt perspektiv också finnas möjlighet att friställa medel för det direkta markförvärvsanslaget i naturvårdsverkets budget för att öka anslaget för underhåll. Jag konstaterar liksom interpellanten att situationen, med tanke på interpellationssvaret, inte kan anses tillfredsställande. För övrigt kan det konstateras att underhållsarbeten i naturreservat och nationalparker egentligen är mycket lämpliga beredskapsarbeten. Det är arbetsuppgifter som är lätta att organisera, s.k. dagsverksbilliga insatser, och det är dessutom insatser i delar av vårt land där arbetslösheten är högre än genomsnittligt. Vi har haft en genomgående hög arbetslöshet under senare år särskilt i dessa områden. Det är därför angeläget att jordbruksministern med t.ex. AMS diskuterar möjligheten att omprioritera anslag, så att dessa viktiga insatser inte blir eftersatta. Det är, som interpellanten uttryckte det, viktigt att inte tappa tempo och att detta område inte faller mellan olika stolar, för att vi inte om några år till oss själva bittert skall säga att det var olyckligt att vi under denna period tappade tempo när det gäller de viktiga naturvårdsfrågorna.
Fru talman! Jag utgår från att interpellanten, Elver Jonsson och jag kan vara överens om, att när vi diskuterar vår arbetsmarknadspolitik och de åtgärder som skall vidtas inom det området, skall vi i första hand utgå från vad som är bra för dem som blir beroende av hur vi ordnar våra beredskapsarbeten m.m. Det borde vara naturligt att vi accepterar att när det sker förändringar på arbetsmarknaden så kan det också motivera att det görs förändringar av uppläggningen av beredskapsarbeten. Jag är klart medveten om att en stor del av dessa naturvårdsuppgifter under en följd av år har genomförts med anlitande av beredskapsanslag och att det skapar problem för naturvården när vi på detta sätt från arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter förändrar utnyttjandet av dessa anslag. Just därför har jag ansett att det är angeläget att snabbt göra en översyn. Jag har uttryckt mina ambitioner i svaret, där jag säger att ”jag vill framhålla att översynsarbetet, som bör bedrivas skyndsamt, bör leda till ett från naturvårdssynpunkt så rationellt och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser som möjligt”. Naturligtvis är det min omsorg om naturvården som ligger bakom denna ambition. Jag tycker alltså att det är angeläget att vi kan genomföra detta översynsarbete snabbt. När man inte längre skall bedriva detta arbete via beredskapsarbeten, kan det även vara fråga om att få en organisation av detta arbetes uppläggning som svarar mot de önskemål som vi kan ha och de behov som det gäller att täcka.

Det är naturligt, tycker jag, att man också i fortsättningen bevakar den möjligheten. Så ser jag på dessa frågor. Det är inte fråga om att sänka ambitionen på naturvårdens område, utan det är fråga om att organisera åtgärderna på ett annat sätt, när vi inte längre väljer de arbetsmarknadspolitiska vägarna i samma utsträckning som tidigare.

Fru talman! Jag sade redan i mitt tidigare inlägg att det ändamålsenliga med de omorganisationer som man gör av arbetsmarknadspolitikens resurser givetvis måste bedömas från arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Men — och det är en viktig poäng — man måste också se till konsekvenserna för olika sakområden och bedöma vilken ambitionsnivå vi vill upprätthålla där. Som jag också sade i mitt tidigare inlägg har man förut motiverat den förhållandevis låga nivån på anslagen för naturvårdsinsatser med att denna verksamhet i mycket stor utsträckning bedrivs genom AMS-insatser. Nu rycker man bort AMS-insatserna. Då borde det vara logiskt att man i motsvarande mån höjde de reguljära anslagen. Men det gör man inte. Den höjning som här föreslås täcker knappast inflationen. Förmodligen kommer viistället att få en real sänkning av värdet på anslagen för naturvårdsinsatser. Då måste man ställa frågan: Vilken ambitionsnivå har egentligen regeringen när det gäller naturvårdsinsatserna? Det är ju rimligt att man kan mäta regeringens ambition utifrån vilka totala insatser som staten gör på naturvårdsområdet. Vad som nu sker är att man tar bort en stor del av de pengar som har funnits tillgängliga på detta område. Då uppstår frågan: Hur tänker man kompensera det? Tänker man över huvud taget kompensera det? Jordbruksministern sade i sitt föregående inlägg att det inte är fråga om att sänka ambitionerna. Jag kan här se bara två möjligheter. Antingen har jordbruksministern rätt i sitt senaste uttalande. I så fall kommer förslag om hur detta bortfall skall kompenseras. Då måste man se till att vi faktiskt har oförändrad ambitionsnivå, dvs. lika stora statliga resurser för naturvårdsinsatser som tidigare. Eller också kommer inget sådant förslag, utan vi får finna oss i denna kraftigt reducerade ekonomiska bas för naturvårdsinsatserna. I så fall är jordbruksministerns uttalande felaktigt. Då har man sänkt ambitionerna. Då satsar man mycket mindre på naturvård än tidigare. Bara ett av dessa båda alternativ kan vara sant. Jag vill fråga jordbruksministern: Vilket av dessa alternativ är sant? Stämmer jordbruksministerns uttalande om att det inte är fråga om att sänka ambitionerna? Hur tänker man i så fall återställa ambitionerna så att de når samma nivå? Om det inte kommer något sådant förslag, kan jag bara konstatera att regeringen har sänkt ambitionerna. Sedan sade jordbruksministern att detta inte är så fruktansvärt fantastiskt. Det är ett mycket förvånansvärt uttalande, när man ser hur det faktiskt ser ut runt om i våra län. Fru talman! Vi vet ju att i flera län i landet har AMS-resurserna för naturvårdsinsatser helt försvunnit. Och på många håll har de reducerats till mindre än hälften, till en tiondel osv. Det är på många håll i landet dramatiska förändringar av resurserna för naturvård. Jag använde inte uttrycket ”fruktansvärt fantastiskt”, men jag kunde ha varit frestad att göra det, och när nu jordbruksministern har fört in denna formulering i debatten vill jag gärna ansluta mig till den. Jag tycker att detta är väldigt allvarligt, och det skulle förvåna mig om inte jordbruksministern också tycker så.
Fru talman! Jag är medveten om att beredskapsarbeten förvisso inte kan vara statiska insatser. Där sker alltid förändringar som kan drabba vissa verksamhetsområden. Jordbruksministern nämnde bl.a. ungdomslagen, och man kan väl säga att det kan vara skäl att aktivera just ungdomarna i ungdomslagen för insatser i det här sammanhanget. Det är ytterst lämpliga verksamheter det handlar om. Det som har varit en aktiv insats i naturoch landskapsvård har ryckts undan, och det är angeläget att den övergångstid det kommer att handla om blir så kort att vådan begränsas. När jordbruksministern använder ord som ”snabbt” och ”skyndsamt” är det min förhoppning att jordbruksministern sätter kraft bakom de orden så att vi inte tappar tempo. Från folkpartiets sida ser vi det som mycket angeläget att naturvårdsinsatser och landskapsvårdande åtgärder får så hög prioritet att vi inte i efterhand skall behöva säga att detta är ett försummat område.
Fru talman! Vad som skett är, som förmodligen interpellanten vet, en halvering generellt av de anslag som tidigare över arbetsmarknadsanslagen kunde gå till den här typen av åtgärder. Det är klart att detta får negativa effekter om vi inte skulle göra någonting. Men jag menar att man inte bara kan säga att det skall anslås medel i samma omfattning för att på det sättet lösa de problem som vi nu står inför när det gäller att klara naturvård och skötsel i dessa områden. Det är fråga om att skapa en riktig organisation som på ett annat sätt än när det gäller att utnyttja pengarna i beredskapsanslagets form skall kunna skapa den typ av naturvård som vi vill ha. Det är därför jag menar att det finns anledning att göra utredningen skyndsamt. Jag hävdar fortfarande att det inte är fråga om att sänka ambitionsnivån när det gäller att sköta dessa områden, utan det gäller att hitta en form för att klara detta på ett riktigt och bra sätt även i fortsättningen. Jag anser det fortfarande inte ”fantastiskt” att man i den mån man disponerar beredskapsmedel ute i länen även i nuvarande situation skall kunna diskutera med varandra för att göra vad som är möjligt, för att överbrygga de svårigheter som akut kan uppstå. Det är också på denna punkt frågan om god vilja.
Fru talman! I den mån man genom organisatoriska insatser kan effektivisera naturvården och på det sättet kompensera för en del av bortfallet är det naturligtvis välkommet. Under alla omständigheter är åtgärder för att effektivisera den verksamhet man bedriver välkomna. Men man kan ändå inte göra sig den illusionen att man skulle kunna kompensera hela det mycket stora bortfall av ekonomiska resurser för naturvårdsinsatser som det nu är fråga om enbart genom organisatoriska förändringar. Så fantastiska föreställningar om vad effektiviseringar kan göra inom offentlig sektor tror jag inte ens jordbruksministern har. Det finns naturligtvis effektiviseringsutrymme, men det är inte så att de här insatserna har vanskötts så till den milda grad att man kan åstadkomma den typen av kompensation. Det vore ett underbetyg till våra länsmyndigheter — länsstyrelsernas naturvårdsenheter osv. — som vore himmelsskriande, om man gjorde gällande det. På marginalen kan det naturligtvis ske effektiviseringar, och dem skall vi ta vara på, men ligger det någonting i det jordbruksministern säger, att ambitionsnivån är oförändrad, då kommer man inte förbi att man också måste få fram pengar. Får man inte fram pengar, leder det till en sänkt ambitionsnivå. Det leder till en försämrad naturvård här i landet, och det tycker jag vore mycket allvarligt.

Fru talman! Gunhild Bolander har frågat kommunikationsministern hur regeringen bedömer lämpligheten av att använda fartyget Sigyn för transporter av livsmedel och andra förnödenheter till och från Gotland samt på vilket sätt konsumenterna garanteras att dessa varor inte är påverkade av radioaktiv strålning. Jan-Olof Ragnarsson har frågat kommunikationsministern om vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att gods som fraktas med Sigyn utsätts för radioaktiv påverkan och, om så inte skett, om kommunikationsministern avser att agera. Frågorna har överlämnats till mig och besvaras i ett sammanhang. Fartyget Sigyn har konstruerats speciellt för transporter av använt kärnbränsle och uppfyller mycket högt ställda krav från säkerhetsoch strålskyddssynpunkt. Berörda myndigheter har att tillse att gällande säkerhetsoch strålskyddsbestämmelser uppfylls oberoende av fraktens art. Innan de transporter, som här åsyftas, genomförts har vederbörliga kontrollåtgärder företagits. transporter än vad det ursprungligen planerades för, måste ankomma främst på berörda intressenter. Det finns därvid enligt statens strålskyddsinstitut icke några strålskyddsmässiga skäl att avråda från sådana transporter. Varken fartyg eller gods kan bli radioaktiva i sig själva. Gällande bestämmelser förhindrar nedsmutsning med rester av transporterat radioaktivt gods. Mätningar som genomförts på fartyget bekräftar att ingen sådan nedsmutsning förekommit.

Fru talman! Eftersom Gunhild Bolander på grund av kommunikationsproblem är förhindrad att vara här — flyget går inte från Gotland — tar jag emot svaret i hennes ställe. Jag vill, fru talman, på Gunhild Bolanders vägnar tacka jordbruksministern för svaret på hennes fråga. Sigyn är ju ett skepp vars ryktbarhet är betydande, av många olika skäl. Det står i svaret att fartyget fyller högt ställda krav, och det är någonting som har ifrågasatts många gånger och på många och goda grunder. Tanken att ett fartyg som använts för att transportera högaktivt avfall också skall användas för transport av livsmedel är, tycker jag, ganska anmärkningsvärd. Det är inte underligt att detta har spritt en betydande oro på Gotland. Givetvis förväntar man sig inte annat än att det har gjorts alla möjliga mätningar och säkerhetskontroller, innan ett sådant fartyg sätts in i den här trafiken. Det som redovisas i jordbruksministerns svar är ur den synpunkten inte förvånande. Men när vi rör oss med problemen med radioaktivitet, vet vi att det finns osäkerhetsmarginaler som kan föranleda oro. Forskningen när det gäller låga effekter av radioaktivitet är ännu inte så långt kommen. Det finns alltså en osäkerhet på detta område. Detta gör att man kan ha förståelse för oron bland gotlänningar. Till det kommer naturligtvis den rent psykologiska faktorn, som jag inte heller tycker att man bör bortse från i detta fall. Oron är ett faktum, och redan därigenom har man åstadkommit skada. Jag tycker, fru talman, att det var ett mycket oklokt beslut att man skulle använda Sigyn för detta ändamål. Det vore lyckligt, om man avbröt den här trafiken och bestämde sig för en annan lösning. Jag förstår, fru talman, att jordbruksministern har begränsade möjligheter att ingripa. Men någon form av reaktion från regeringens sida om att det är olämpligt att använda Sigyn för denna typ av transporter tycker jag ändå hade varit på sin plats.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på Jan-Olof Ragnarssons fråga, ett svar som han tyvärr är förhindrad att själv ta emot. Som Pär Granstedt redan sagt är det ett mångomdiskuterat fartyg som nu är ute och reser i spalterna igen. Man kan väl säga att det bästa hade varit om vi inte befunnit oss i den situationen att vi är tvungna att frakta radioaktivt avfall. Nu har vi emellertid den situationen, och då kommer man in på spörsmålet, om det är lämpligt att använda ett sådant här fartyg precis som vilket annat fraktfartyg som helst, vilket det ju är fråga om i denna Gotlandstrafik, där fartyget nu satts in. Vi vet att detta radioaktiva avfallinte stuvas som vanligt gods i lastrummet, utan det förvaras i dessa jättedyra behållare, som plomberas och sedan placeras i Sigyns lastrum. Men det finns bara ett lastrum, och det skall användas för lastbilstrailers för frakt av förnödenheter till Gotland. Som vanligt i dessa sammanhang blir man misstänksam — jag vill i det avseendet instämma i vad Pär Granstedt sade. Vi har så många gånger fått besked när det gäller radioaktivitet, kärnavfall och sådant. Det har negligerats, det har sagts att det är obetydligt, osv. En Gotlandstidning har gjort en intervju med skepparen på Sigyn. Han säger: Javisst, dessa behållare avger litet strålning, men den är försumbar — det är ungefär som från ett armbandsur. När man läser sådant hajar man till. Vi känner till sådana uttalanden och detta sätt att negligera det hela. Sedan skulle jag vilja veta om jordbruksministern kan konfirmera vad vi fått höra om vad som kommer att ske när Sigyn så småningom, liksom alla andra fartyg, skall tas ur trafik och ”huggas upp”, som det heter med ett gammalt uttryck. Sigyn skall, när hon blivit upphuggen, betraktas som lågaktivt avfall och behandlas som sådant under den tid som våra bestämmelser föreskriver. Om det är på det sättet, kan man undra om det är så ofarligt att frakta mat och annat gods i samma lastutrymme som man fraktar dessa behållare. Det har även talats om säkerhetsåtgärderna. Även då blir man skeptisk. Det är rigorösa säkerhetsföreskrifter som gäller för dessa lastrum. Man har slussar för personalen när den går in och ut ur lastrummet, precis som vid våra kärnkraftverk, trots att detta avfall förvaras i dessa behållare. Det gör att man blir ytterligare misstänksam. Jag vill därför instämma i Pär Granstedts uppfattning att det hade varit lyckligt om regeringen ingripit och stoppat denna användning av Sigyn.
Fru talman! På Oswald Söderqvists fråga om avsikten är att Sigyn skall skäras ner och slutförvaras som lågriskavfall, vill jag svara att den avsikten föreligger inte. Sedan gäller det frågan huruvida fartyget nu skulle vara besmittat så att det skulle innebära risk att frakta spannmål. Gotlandsbolaget har ju under tiden 10-24 april använt fartyget för den här typen av frakter eftersom Gotlandsbolagets ena storfärja låg på varv för underhåll och den befintliga kapaciteten för frakter på Gotland inte var tillräcklig. Användandet av fartyget var baserat på det utlåtande som strålskyddsinstitutet har avgivit, där det sägs att det inte finns någon risk för att de varor som nu transporteras skulle vara besmittade med radioaktivitet. Det är alltså det uttalande som har gjorts av myndigheten. Jag har sagt i mitt svar att det här trots allt blir intressenterna, parterna — de som fraktar sina varor på den här båten och redaren — som har att avgöra huruvida den här typen av frakt skall ske. Jag är medveten om att vi kan få en diskussion i sammanhanget där man för in ungefär det sätt att se på saken som Pär Granstedt här uttryckte — att det finns en psykologisk fråga att ta hänsyn till. Regeringen kan inte säga att vi tar avstånd från vad strålskyddsinstitutet har sagt och att vi förbjuder utnyttjandet av fartyget på grundval av den psykologiska risk som kan finnas för redaren eller den som skall transportera varorna — att man kommer att bedöma detta som olämpligt. Det måste vara upp till intressenterna själva att bedöma om den här olämpligheten är sådan att man borde avstå. Jag tror att det är så långt vi kan komma i den här diskussionen.
Fru talman! Vi är medvetna om att alla dessa mätningar har gjorts och att alla dessa intyg finns, osv. — och det förvånar ingen. Den här frågan har ju rätt mycket att göra med vad det är för grundläggande säkerhetssyn man har — om man anser att så länge det inte kan bevisas att någonting är farligt så är det ofarligt, eller om man väljer att i dessa sammanhang snarare säga att så länge det inte är absolut bevisat att det är ofarligt så är det farligt. När man diskuterar detta med psykologi erinrar jag mig ett annat fall i historien — när man skulle förbjuda hormoslyr. Då kom ett förbud, och det motiverades på psykologiska grunder. Inte därför att det var farligt utan därför att folk trodde att det var farligt skulle hormoslyr förbjudas — det var den officiella motiveringen, och man införde alltså förbudet på dessa psykologiska grunder. Sedan visade fortsatta forskningsresultat att det faktiskt var farligt, att de vetenskapliga motiven förelåg — fast man inte hade kommit så långt när förbudet infördes. Det är klart att den typen av erfarenheter gör att folk inte känner sig helt trygga bara därför att man från vederbörande myndighet säger att detta är ofarligt. Oron finns där, och oron kan visa sig vara befogad. Då är det naturligtvis allvarligt om man upptäcker det för sent. Jag tycker att det hade varit naturligt om man från regeringens sida hade sagt att även om risken är mycket liten bör man ha som princip att ett fartyg som använts för att frakta radioaktivt material inte skall användas för att frakta så känsliga varor som t.ex. livsmedel. Det borde alltså för regeringen vara en naturlig princip att hålla på. Att säga att det blir parternas sak är detsamma som att säga att detta blir en lönsamhetsbedömning. Tycker transportörerna och rederiet att detta är lönsamt, då genomför man den här transporten. Men nu är ju Gotlandsbolaget i en monopolsituation. För den som vill ha över varorna gäller det att antingen finna sig i vad Gotlandsbolaget erbjuder eller också avstå från transporten. Gotlänningarna måste äta den mat som bjuds — de har inte heller något reellt val.
Den medgivna repliktiden är sedan länge slut.
Fru talman! Jag vill på nytt ta upp detta med säkerhetsaspekterna, som jag tycker visar att visst är det bra med säkerhetsåtgärder, men de här rigorösa säkerhetsföreskrifterna som gäller för Sigyn ger ändå vid handen, att man inte är säker på att det inte läcker ut radioaktivitet från dessa behållare, i vilka man fraktar kärnavfallet. Som framgår av reportaget i Gotlandstidningarna, exempelvis Gotlands Allehanda, spolar man efter varje sådan här transport med radioaktivt avfall lastrummet; det gör man på de flesta båtar. På vanliga båtar låter man vattnet gå via fartygets spygatt ut i havet. Men så gör man inte på Sigyn, fastän kärnavfallet har stått i kliniskt renade rostfria behållare å 10 miljoner per styck, som skall garantera att det inte släpps ut någonting. Nej, vattnet från vaskningen samlas upp i en särskild bassäng på fartyget och tas sedan om hand på land. Enbart detta visar att det finns en motsägelse: man är inte säker på att det inte har läckt ut radioaktivitet från dessa behållare i lastrummet, där man sedan skall frakta lastbilar och trailers med varor som skall till Gotland. Bara en sådan sak tycker jag visar att det här är olämpligt. Jag vill i detta fall instämma med Pär Granstedt, att det här kan inte få vara en sak för intressenterna och bli en ekonomisk fråga. Det avgörande får inte vara om det går med förlust för Gotlandsbolaget, eller om ICA, Konsum och andra som utnyttjar den här speditionen tror att de inte får sälja sina varor om de fraktar dem med Sigyn — då kommer de att sluta, men inte annars. Detta tycker jag är en smula oansvarigt från regeringens sida.
Fru talman! Pär Granstedt sade tidigare att han förstod, att vi i dag inte har någon lagstiftning som gör det möjligt att gå in och förbjuda den här typen av frakt med Sigyn. Transporterna har upphört. Jag skulle förmoda att man kan räkna med att den debatt som ändå förekommit i detta sammanhang kommer att leda till att man drar vissa slutsatser för framtiden i fråga om synen på transporter, bl.a. av livsmedel, med detta fartyg.
Fru talman! Det är naturligtvis en förhoppning man får ha, och låt oss tro att det blir på detta sätt. I så fall har den här debatten gjort någon nytta. Samtidigt kan man då dra den slutsatsen, att om denna debatt här i kammaren, och den offentliga debatt som förts, kan leda till att saken inte upprepas, så kanske en markering från regeringens sida, att detta är olämpligt, hade kunnat leda till att något sådant här aldrig inträffat — även om det alltså inte finns någon lagstiftning att falla tillbaka på.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen har planer på att förändra utbildningen av svenska värnpliktiga och om i så fall den hårdare linje som förespråkats i vissa TV-program kommer att påverka inriktningen. Värnpliktsutbildningen i stort har nyligen utretts av 1983 års värnpliktsutbildningskommitté, VK-83. Regeringen har uppdragit åt överbefälhavaren att i samband med perspektivplaneringen mer i detalj utvärdera de förslag som VK-83 presenterat. Uppdraget syftar bl.a. till att - med de resurser som kan avsättas — ge de värnpliktiga en så effektiv utbildning som möjligt. Om det är detta som avses med uttrycket ”hårdare linje”, har jag ingen invändning. Detta får emellertid på intet sätt innebära avsteg från de i samhället allmänt gällande värderingarna om demokrati, yttrandefrihet och humanism. Vår försvarsmakt skall givetvis omfatta de grundläggande värderingar till vilkas skydd vi anser oss behöva ett försvar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag är glad över att det i de sista meningarna i svaret slås fast att det inträffade inte innebär något avsteg från nu gällande värderingar i vår värnpliktsutbildning. Bakgrunden till frågan är att det framträtt en man från Israel anställd vid försvarets forskningsanstalt i svensk TV. Jag såg själv programmen, och jag måste säga att jag hajade till. Jag tycker inte att de uppfattningar som mannen framförde hör hemma i Sverige. Erfarenheterna från strax efter kriget, i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, då vi fick besök på svenska förband avs.k. krigsveteraner från finska vinterkriget och representanter för engelska fallskärmsjägarutbildningen, gör att jag måste säga att jag kände igen det här talet om hårdhet. Då var det samma predikan om hårdhet och soldatmässighet. Med hårdhet menar jag detsamma som försvarsministern säger i svaret, nämligen att utbildningen skall vara hård och effektiv. Men den får aldrig slå över till att bli omänsklig och inhuman i onödan. Vi vet hur lätt det slår över i krigssituationer. Vi har alltför många erfarenheter av detta, både från det förra världskriget och från senare krig. Jag tycker det är bra att försvarsministern slår fast att sådant här inte får förekomma och att han understryker våra värderingar. Men när nu FOA anställer en sådan här person — det är klart att FOA anställer vilka man vill om det finns pengar — och han sedan framträder i ett medium som TV här i Sverige och framför uppfattningar som strider mot det som försvarsministern säger här och nu, måste jag fråga om inte försvarsministern tänker agera på något sätt, t.ex. tala med ansvariga chefer på FOA och framföra sin uppfattning. Jag förstår att försvarsministern inte vill kommentera ett enskilt fall, men detta måste på något sätt påpekas, tycker jag. I övrigt är jag överens med försvarsministern och tackar än en gång för svaret.